Herr talman! Interparlamentariska unionen, IPU, är världens äldsta multilaterala organisation. Den grundades 1889 med syfte att arbeta för fred och mellanfolkligt samarbete. Jag vill passa på att upplysa kammaren om att svenska parlamentariker blev aktiva i IPU år 1892. Vi fyller därför 125 år i år, vilket kommer att uppmärksammas med olika aktiviteter under hösten. Herr talman! Organisationen hade vid årsskiftet 171 nationella parlament som medlemmar. I IPU:s uppgifter ingår att främja personliga kontakter mellan parlamentsledamöter i alla länder och att verka för de parlamentariska institutionernas utveckling. Att hjälpa till med att bygga upp demokratiska funktioner och fungerande parlament är en ständigt växande del av IPU:s verksamhet. IPU kan inte fatta några beslut som är bindande för medlemsländerna eller parlamenten utan har i stället valt att lägga fram konkreta förslag och anta resolutioner i de huvudämnen som debatteras vid varje församling. IPU bedriver omfattande biståndsverksamhet i frågor som representativ demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och kvinnors deltagande i politiken. Organisationen värnar även parlamentarikers mänskliga rättigheter och främjar internationell säkerhet och hållbar utveckling. IPU har genom åren närmat sig FN och har sedan 2002 observatörsstatus i FN:s generalförsamling. Herr talman! I årsredogörelsen redovisas delegationens verksamhet 2016 och de aktiviteter som har genomförts under året. Under 2016 har IPU bland annat arbetat för att utöka det globala samarbetet för att motverka terrorism, förhindra förstörelse av kulturella världsarv samt öka unga människors deltagande i det sociala, politiska och ekonomiska livet. IPU har också behandlat frågor om den humanitära situationen i Syrien, parlamentens roll vid allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter samt vikten av kvinnors deltagande i politiska processer. Under året släppte IPU en rapport om sexism mot kvinnliga parlamentariker och har i anslutning till det lagt fram flera initiativ för att främja jämställdhetsreformer i parlamenten. I samband med den internationella dagen för eliminering av våld mot kvinnor släppte IPU även en större publikation för att sprida information om detta. Herr talman! Riksdagens IPU-delegation består av fem ledamöter. Till vårens församlingsmöte bjuds även talmannen och två ledamöter, från de utskott som är mest berörda, in för att delta i arbetet. Under 2016 har delegationsmöten hållits vid flera tillfällen. Mötena har till stor del ägnats åt substansfrågor och förberedelser inför IPU:s två årliga församlingsmöten. Ytterligare ett exempel på aktiviteter som genomförs är det seminarium som anordnades i riksdagen av den svenska IPU-delegationen den 14 september förra året. Bland andra Anders Kompass och Inga-Britt Ahlenius var inbjudna panelister. Temat var FN:s hantering av sexuellt våld i fält och hanteringen av visselblåsare, och ansvarsutkrävandet inom världsorganisationen diskuterades. Seminariet var välbesökt. Omkring 100 deltagande kom. Det var riksdagsledamöter, tjänstemän från riksdagen och Regeringskansliet samt representanter från inbjudna organisationer. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utrikesutskottets förslag.

Herr talman! Jag yrkar också bifall till utskottets förslag i betänkandet. Jag kan nämna lite mer specifikt vad jag, utifrån mitt eget perspektiv, tycker har varit väsentligt under det år som redovisningen omfattar. IPU som organisation och det IPU gör har Krister Örnfjäder berört mycket väl. Jag ska titta lite mer på vad som har hänt kronologiskt och utifrån mitt perspektiv. Jag har förmånen att vara ordförande för IPU:s fjärde fasta kommitté, kommittén för FN-frågor. Det arbete som jag tycker är viktigt för IPU i dag, inte minst för den kommitté som jag har ansvar för, är att få genomslag för FN i världssamfundet. FN har lite problem med sin legitimitet i olika delar av världen men också svårigheter att få igenom olika förslag, inte minst bindande resolutioner från säkerhetsrådet. Det beror på att FN är en organisation för länders regeringar, eftersom det är regeringar som representerar länderna. Man når inte parlament och människor i olika länder. Och det har uppfattats som ett problem. Det har kommit olika initiativ om parlamentariska komplement till FN. Men det naturliga parlamentariska komplementet till FN är IPU av flera olika skäl. Så sent som den 25 juli 2016 beslutade generalförsamlingen i enighet om en resolution som handlar om just det arbete som ska ske med FN å ena sidan och nationella parlament och Interparlamentariska unionen å andra sidan. En mängd olika processer, inte minst genomförandet av Agenda 2030-målen, förutsätter parlamentarisk medverkan från många länder. I Sverige fungerar det ganska naturligt genom den samverkan som vi har mellan riksdag och regering. Men så är det inte i många andra länder där förutsättningarna ser annorlunda ut. Interparlamentariska unionen, IPU, lade ned ett ganska omfattande arbete för att få till mål nr 16, Good governance, som handlar om grundförutsättningen att det måste finnas en fungerande demokrati, en fungerande parlamentarism och ett fungerande beslutsfattande för att man faktiskt ska kunna få en hållbar utveckling i många av världens länder. Dessutom omfattar målet också rättsväsendet, som är ett annat grundfundament för att länder ska kunna fungera. Fungerar inte detta kan man inte fatta beslut, och man kan inte ha en hållbar utveckling enligt de intentioner som finns i 2030-målen. I början av 2016 anordnade IPU tillsammans med generalförsamlingen en särskild konferens för världens parlamentariker i New York om narkotikafrågan. Den frågan skulle behandlas på FN:s generalförsamlings särskilda högnivåsession om narkotika senare den våren. Det gällde alltså om FN:s narkotikakonventioner ska bestå i den form som de har i dag eller inte. Det har nämligen tagits en mängd olika initiativ från olika håll i världen för att försöka få till stånd någonting annat. Detta blev en mycket lyckad konferens. Det som är glädjande är att det av många har nämnts som hela Ungass-processens kanske bästa konferens. Det är glädjande att IPU kunde sätta detta avtryck i det sammanhanget. Det har också medfört att IPU, också i enlighet med den resolution som jag nämnde tidigare, har kommit närmare de centrala processerna i FN och ska fortsätta att göra det. Detta har också tagits om hand inom IPU till exempel under senare delen av våren 2016, under vårsessionen, när frågan om val av FN:s generalsekreterare var uppe. Då diskuterades en ny utnämningsprocess som skulle vara mer transparent än den som har varit tidigare och som också skulle koppla bättre till världssamfundet i andra delar än de som FN når direkt, nämligen också till parlament och därigenom till olika länders befolkningar. Det skulle vara ett sätt för FN att kunna komma närmare människor och också få större genomslag för sina beslut och sin verksamhet. Detta påverkade nog också FN i någon mån, och det sändes särskilda hälsningar från flera av kandidaterna som då inte kunde närvara vid just denna session. När det gäller FN:s hållbarhetsmål har IPU bidragit med en modellresolution för länder som har den typen av parlament som antar resolutioner. Det är ett mycket viktigt arbete. Jag ska också nämna arbetet mot terrorism. Där har det under 2017 påbörjats ett mycket omfattande arbete för att omsätta allt det som IPU har behandlat under en lång rad år på terrorismområdet, bland annat ett direkt ansvar för parlament att faktiskt implementera FN:s säkerhetsråds bindande resolutioner på terroristområdet.